Herr talman! Jag vill bara helt kort påminna herr Korpås om en viktig princip i vårt betänkande och över huvud taget i den svenska biståndspolitiken, nämligen att biståndet skall utgå i första hand från u-ländernas egna önskemål och målsättningar. Vi skall inte ställa oss som förmyndare för u-länderna i det här avseendet. Och jag anser att u-länderna mera har givit uttryck för den typ av önskemål som jag själv framställde, och som också är den svenska regeringens politik, än för tankar i linje med den, som jag tycker, litet förmyndaraktiga attityd som herr Korpås för centerns räkning redovisade.

Herr talman! Medan vi flera timmar här har diskuterat u-landsbiståndets mål och medel har hundratusentals magra människor stått utmed vägarna i Etiopien och sträckt sin svultna hand efter förbifarande eller försmäktat i avlägsna byar i bushen. Detta händer i Östoch Västafrika och på många andra håll. Det är en sida .av verkligheten som man lätt glömmer när man laborerar med siffror i debatten. En annan sida är att det verkligen utföres ett effektivt och intensivt hjälparbete. Utan att ringakta statliga insatser vill jag gärna aktualisera ett enskilt företag som är på gång just nu, nämligen det som flygkapten Carl Gustaf von Rosen är chef för, Swedish Air Relief i Etiopien. Det stöddes av Lutherhjälpen och Rädda barnen och i viss mån också av Röda korset. Mot alla odds har von Rosen lyckats realisera idén att använda flyg för att bispringa hungerbyar som man inte kan komma åt på annat sätt. Han och hans tre medarbetande piloter kastar ner mellan 6 och 7 ton spannmål varje dag — de har nu hållit på sedan den 8 april — från de små MFlI-planen, specialkonstruerade för uppgiften. Därmed har han gett ett verkligt fint bidrag till biståndsarbetets teknik. Metoden är utexperimenterad av tre i biståndsarbete förfarna män — intendent Thorsten Månson på Lutherhjälpen, general Ingvar Berg och kapten von Rosen själv — och den kan få den största betydelse i alla liknande katastroflägen världen över. Den här enskilda svenska insatsen i Etiopien är emellertid också ett argument i ländervalsfrågan. Tvivelsutan har regimen i Etiopien fortfarande ett reaktionärt märke, även om man kan hoppas på den mera progressiva regering som nu finns. Fortfarande är inga jordreformer genomförda där. Man har den politiska oron med strejker och mycket annat, och man har den militära aktiviteten gentemot befrielserörelsen i Eritrea. Mitt i detta läge når ändå ett biståndsorgan ut till de människor som verkligen behöver hjälpen — den fattiga befolkningen. De frivilliga hjälporganen och i synnerhet kyrkornas biståndsorgan har andra brohuvuden än mottagarlandets regering, och det är mycket värdefullt. I Etiopien är det Mecane Jesu kyrkan som utgör detta brohuvud för biståndsverksamheten. Naturligtvis kan det inte vara moraliskt försvarbart att beröva ett fattigt folk möjlighet till bistånd därför att detta folk utöver sin fattigdom också har en reaktionär totalitär regering. Det går inte ihop. Mitt exempel visar att hjälpen kan komma fram även i sådana lägen, och jag föreställer mig att det inte bara gäller enskilda insatser. Det finns även projekt för det statliga biståndet vilka inte kan missbrukas. Därför tror jag att vissa statliga biståndsinsatser kan bli till gagn i dylika länder. Låt mig ta ett annat exempel, som väl är lika aktuellt och som ger belägg för enskilda hjälporganisationers möjligheter där staten inte anser sig kunna gripa in. Det gäller Chile. Situationen i landet och regeringens agerande har gjort att vårt statliga bistånd måste avbrytas. Men i landet finns ett kristet ekumeniskt råd — Christian Council — som får sitt stöd från Kyrkornas världsråd. I detta råd ingår också den svenska kyrkan genom Lutherhjälpen, som tar "mycket aktiv del i arbetet. Rådet leds förresten av en luthersk biskop, som heter Frenz. Detta biståndsorgan, detta kristna råd, har lyckats göra utomordentliga insatser i Chile. Man arbetar efter två linjer. Den första är att man försöker få ut flyktingar ur landet — och det har man lyckats med i över 1 000 fall. Den andra linjen är att man bistår med juridisk hjälp, rättshjälp, åt de många som har kommit i konflikt med regimen och mist sitt arbete. På det sättet lyckas man hjälpa många människor.

Med tanke på vad jag här sagt är det tacknämligt att utskottet har lyckats höja anslaget till frivilligorganisationer från 25 till 30 miljoner kronor. Man menade i bägge fallen att gränsen var flytande dvs. kunde överskridas, men det är alldeles självklart att har man en högre gräns så känner också frivilligorganisationerna större frimodighet att begära anslag. I annat fall anser man lätt möjligheterna så blygsamma att det inte lönar sig att ansöka. Regeringens prutning på SIDA:s förslag till anslag åt frivilligorganisationerna är att beklaga, tycker jag. Visserligen menar man att detta inte innebär att man vill inskränka de fria organisationernas arbetsmöjligheter utan att man bara bedömer deras behov annorlunda. Det är verkligen en skicklig regering som kan bedöma frivilligorganisationernas behov så precis! Den högre gränsen har som jag sagt en stor psykologisk betydelse. Jag skulle i det sammanhanget också vilja säga några ord om informationsanslagen till frivilligorganisationerna. Fru Sigurdsen har tidigare i dag talat om de 6 miljoner som går till löntagarorganisationerna och studieförbunden — de s.k. folkrörelserna. Jag tycker det är hög tid att man med dessa organisationer jämställer samfunden som arbetar genom Ekumeniska nämnden, Missionsrådet och Lutherhjälpen, så att det slås fast att de är folkrörelser i paritet med studieförbunden och löntagarorganisationerna. De har ju ett mycket stort utbud av information som man omöjligen kan täcka in med de reserver som respektive studieförbund kan erbjuda. Härvidlag vill man verkligen hoppas på ett nytt synsätt. Jag upprepar så ofta jag kan den bestämda uppfattningen att om icke samfunden och kyrkan bedrivit sin intensiva information vecka efter vecka i det här landet hade fru Sigurdsen i dag haft mycket svårare att få en opinion för de anslag som vi nu skall att bevilja. Ett par ord till sist om enprocentsmålet. Det har redan flera gånger sagts att detta självfallet har betydelse för mottagarländerna. Herr Geijer — som har avvikit just nu — menade att det spelade så liten roll för u-länderna huruvida vi hade gjort en dubbel höjning eller ej; det hade inte påverkat förhållandena i u-länderna, menade han. Detta är ett mycket underligt påstående. Då skulle man ju också kunna säga att de höjningar som vi har stannat för inte heller skulle påverka u-ländernas förhållanden. Det är självfallet att allt har sin betydelse för något och för någon — i annat fall är man verkligen pessimistisk i överkant. Enprocentsmålet har också haft betydelse som gott föredöme för andra rika nationer — det kan vi slå fast och vara överens om alla. Men man har inte nämnt den tredje betydelsen som jag tycker är väsentlig, nämligen att enprocentsmålet har varit av största betydelse för oss själva som dirigerande faktor, som ett psykologiskt påtryckningsmedel. Det är väl ingen i den här kammaren som tror att vi i dag skulle ha varit beredda att ta ett anslag på 2,1 miljarder svenska kronor om vi inte 1968 hade fastställt målsättningen 1 procent av bruttonationalprodukten. Detta har haft den största betydelse. Sedan tror jag precis som herr Geijer och fru Thorsson att det vill till helt andra värderingar hos oss i den rika västvärlden om vi skall kunna lösa den fattiga världens problem. Vi måste vara beredda att acceptera ett helt annat konsumtionsmönster för oss själva. Jag tror också att det redan finns rätt stor kristen grupp i det här landet som är beredd till det och som räknar med att politikerna står fast och i vart fall infriar givna löften. Nu skriver utskottet förhoppningsfullt att regeringen ”aktivt överväger” enprocentsmålet. Det är ju gott och väl, men det är litet luddigt skrivet, och vi får se om det kommer någon kompletteringsproposition. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till samtliga de reservationer som herr Turesson och herr Hernelius har signerat plus reservationen 1 i vad gäller enprocentsmålet.

Herr talman! Vad som täcks med termen ”u-landsbistånd” är som bekant alla tänkbara former av verksamhet, från kolonialkrig till de mest positiva insatser för ett lands utveckling. Det är verkligheten bakom orden, inte de officiella deklarationerna som röjer termens mening. I en debatt för ett par år sedan hörde jag en ung afrikansk lärare säga att ”u-hjälp är ett nytt ord för exploatering”. Han hade bittra erfarenheter från sitt eget land.

Somliga gör vad de kan under de mest vidriga förhållanden. Andra anpassar sig följsamt till de vanor som utländska och inhemska profitörer har. Och det finns förstås också gott om s.k. biståndsarbetare från de imperialistiska staterna, som öppet och ogenerat utbildar poliser, bygger ”tigerburar” och koncentrationsläger och leder terroraktionerna mot de byar och städer där befolkningen vägrar böja sig för exploateringen och förtrycket. Sydvietnam är det mest talande exemplet. Det var ingen måtta på de stora orden när USA inledde sitt bistånd till Saigon, till de mest korrumperade elementen i Sydvietnam, i början av 1950-talet. Detta s.k. u-landsbistånd beräknas hittills ha kostat 156 miljarder dollar, för att inte tala om vad det har kostat i människoliv och lidanden — i Sydvietnam, i Nordvietnam, i Laos och sedan 1970 också i Cambodja. I de små områden, som alltjämt behärskas av marionetterna, har det efter snart ett kvartssekels u-landsbistånd från USA inte byggts upp en enda inhemsk industri av någon betydelse. Ekonomin, om man nu kan använda detta uttryck, är helt beroende av USA:s fortsatta närvaro. Och marionettregimen kan inte leva vidare utan den väldiga inpumpning av militär materiel och personal, som USA fortsätter med i flagrant strid mot Parisavtalet den 27 januari 1973. Det är mot denna bakgrund som det svenska biståndet till Indokina bör ses. Kontrasterna mellan Saigonsidan och PRR-sidan skulle inte kunna vara mera iögonfallande. På den ena sidan har det ekonomiska biståndet från USA varit gigantiskt, många gånger större än något annat bistånd till något annat land i historien. Men det har tjänat de multinationella företagen. Det har tjänat ett folkutrotningsprogam utan tidigare motstycke. Det har tjänat att berika ett fåtal och utveckla förtrycket och terrorn mot de övriga. På den andra sidan, i en del av landet som ödelagts av bomber och giftiga kemikalier, har befolkningen, även under de många år då den tvingats att leva under jorden, bevarat och utvecklat en högtstående samhällelig organisation. Trots de ständiga angreppen från Saigonsidan, som fortsätter efter fredsavtalet, utvecklar den nu jordbruket, småindustrin och hantverket, undervisning och hälsovård, kultur och social omvårdnad. I vpk:s partimotion 1273 har vi föreslagit att biståndet till Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering — PRR — ökas till 150 miljoner kronor. Jag är medveten om att det bistånd som redan getts från Sverige har spelat en stor roll och att man på mottagarsidan är mycket tacksam för den ökning som nu ställs i utsikt. Men jag vet att de tre svenska riksdagskolleger som besökt den nordligaste provinsen, Quang Tri, i början av året har sett en förstörelse som överträffade vad de var förberedda på. De har också bl.a. här i kammaren uttryckt sin beundran över befolkningens vilja och talang att bygga upp ett nytt och bättre samhälle. Bland svenska folket finns det en så utbredd och stark sympati för och solidaritet med befrielserörelsen i Sydvietnam, att en ytterligare ökning av det svenska biståndet skall mötas med all tänkbar förståelse. Varje bistånd till PRR-sidan och till Demokratiska republiken Vietnam, där återuppbyggnaden nu drivs planmässigt och energiskt, är ett u-landsbistånd i detta ords verkliga och allra vackraste betydelse. Det är ett bistånd som oavkortat går direkt till vitala konstruktiva projekt och som bidrar till att påskynda den snabba utvecklingen av det egna landets produktivkrafter. Kontakterna med befrielserörelsen i Cambodja har av naturliga skäl blivit begränsade. Ännu har inga svenskar kunnat resa i de befriade områdena och rapportera tillbaka om hjälpbehoven och hjälpens användning. Men vi har ingen anledning att tvivla på att det också där — från den centrala ledningen till styrelserna i byar och städer — finns en hängiven strävan att tillgodose folkets behov. De sensationella militära framgångar som befrielserörelsen, FUNK, haft under de fyra åren sedan statskuppen och sedan USA:s angreppskrig inleddes, skulle ha varit otänkbara om inte FUNK och den lagliga regeringen, GRUNC, fört en politik som uttryckt hela folkets nationella, ekonomiska, sociala och kulturella intressen. Trots den stora militära och ekonomiska hjälpen från USA, inte minst de förödande bombningar som USA:s flyg genomförde mot de befriade områdena fram till den 15 augusti förra året, har Lon Nol-juntans maktställning kringskurits och underminerats för varje månad. Den ena efter den andra av de städer som marionettjuntan hållit har de senaste månaderna befriats, och snart återstår endast huvudstaden Phnom Penh, som är helt omringad. Det är hög tid att Sverige erkänner GRUNC och därmed också medverkar till att Lon Nol-juntan sparkas ut ur FN och andra internationella organ. Den svenska regeringen har i andra sammanhang visat att den betraktar GRUNC som Cambodjas legitima regering. Sedan flera år har medlemmar av GRUNC besökt Sverige på inbjudan av Stockholmskonferensen om Vietnam och den svenska Vietnamkommittén, numera kallad Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Cambodja, och då också beretts möjligheter att ha överläggningar med utrikesministern och andra statsråd. Jag och min partigrupp är självfallet tacksamma för de uttalanden som gjordes förra året och som refereras också i utrikesutskottets betänkande nu; nämligen att regeringen står beredd att lämna bistånd när, som det heter, ”förutsättningar härför skapats”. Utan tvivel finns det förutsättningar redan nu att planera detta bistånd i fullt samförstånd med befrielserörelsens företrädare. I vpk-motionen 1272 har vi hemställt att riksdagen anvisar 50 miljoner kronor till Cambodjas nationella enhetsregering. Jag hoppas att det blir många röster för detta anslagsyrkande. I Laos har utvecklingen de senaste månaderna varit hoppingivande. Efter nära 30 år av krig och de längsta oavbrutna bombningarna i Indokina — nära nio år, från maj 1964 till den 27 februari förra året när Vientianeavtalet undertecknades — är det nu fred i Laos. I januari i år, då jag och ytterligare två delegater från Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Cambodja hade tillfälle att göra en resa i den befriade zonen, bodde patriotiska frontens ledare fortfarande i grottor i bergen. Befrielserörelsens ledande man sedan snart 30 år, prins Souphanouvong, tog emot oss i vad han kallade ”min sista grotta”. Nu är han och många av de övriga ledarna i Vientiane. Den 5 april presenterade han och Vientianeregeringens premiärminister Souvanna Phouma sina listor på ministrar, biträdande ministrar och medlemmar av det nationella koalitionsrådet för kung Savang Vathana i Luang Prabang.

Prins Souvanna Phouma är premiärminister i den nya koalitionsregeringen. Utrikesminister och biträdande premiärminister är patriotiska frontens generalsekreterare Phoumi Vongvichit. Prins Souphanouvong har funktionen som ordförande i det nationella koalitionsrådet, som enligt Vientianeavtalet har minst samma ställning som koalitionsregeringen. Rådet skall ha rollen som ett interimistiskt parlament tills en nationalförsamling utses genom allmänna val. ”Ett kraftfullt intryck framgår ur den politiska lösningen i Laos”, skriver en korrespondent från Luang Prabang i den kända Hongkongtidskriften Far Eastern Economic Review den 15 april.

Men de två gånger tidigare då en koalitionsregering kommit till stånd i Laos, 1957 och 1962, och störtats genom USA:s intervention, borde ha gett ultrareaktionärerna vissa lärdomar. Varje gång har styrkeförhållandena snabbt förskjutits till de patriotiska krafternas förmån, och de är nu sådana att en tredje statskupp med all säkerhet skulle betyda att imperialismens lakejer hade, som det heter på Söder i Stockholm, ”lirat sin sista symfoni”. I vpk:s partimotion 1274 har vi hemställt att riksdagen måtte anvisa 50 miljoner kronor till den befriade zonen i Laos, dvs. till Laos patriotiska front. Det är illa att ett svenskt bistånd inte redan har påbörjats. Vi konstaterade när vi reste där att det finns vägar — och har funnits under hela kriget — till patriotiska frontens högkvarter. Om ett bistånd hade inletts tidigare skulle det nu ha kunnat fortsätta direkt till den befriade zonen. Hjälpbehovet är enormt i de provinser som på nio år tagit emot omkring 3 miljoner ton av bomber. På Vientianesidan finns för övrigt omkring 700 000 personer, som tvångsförflyttats eller av bombningarna tvingats bort från sina hemtrakter, som nu utgör den befriade zonen. När de återvänder till sina förstörda byar, kommer de att sakna allt. Om biståndet skall delas mellan zonerna, kan man anta att den del som faller på Vientianesidan fastnar på vägen. Korruptionen på den sidan har verkligen inte legat långt efter Saigonregimens, och det är inte troligt att de ansvariga nu — i den mån de kommer att behålla sitt grepp om administrationen kommer att få något moraliskt anfall och plötsligt bli hederliga. Som det nu är måste biståndet enligt Vientianeavtalet gå genom koalitionsregeringen. I den befriade zonen hörde vi i januari att det sannolikt inte skulle vara möjligt att undvika en tudelning av statliga biståndsinsatser. Men jag förutsätter att de svenska representanter som nu kommer att förhandla med koalitionsregeringen kan få till stånd en överenskommelse som prioriterar patriotiska frontens sida. Det finns tunga argument för en sådan prioritering. Det behövs t.ex. stora insatser för att bistå flyktingarna när de återvänder hem. Det behövs också stora insatser för att snabbt få kommunikationssystemet iståndsatt. På en av de listor vi fick av patriotiska frontens ledare i januari i år har man satt upp ett stort antal bulldozer och andra maskiner för vägbyggen. Jag vill till sist beröra motionen 1279, som jag och ett antal av mina partikamrater har väckt. Vi föreslår att det inrättas en statlig forskningsfond för Vietnam och att riksdagen för budgetåret 1974/75 anvisar 25 miljoner kronor till denna fond. Nu som förra året avvisar utrikesutskottet denna motion med motiveringen att ”en dylik insats inte ingått bland de projekt som tagits upp från Demokratiska republiken Vietnams sida i förhandlingar med de svenska myndigheterna”. Det är förståeligt att så inte har skett. DRV har begärt och kommer att få en stor massaoch pappersfabrik och övriga detaljer i ett stort skogsindustriprojekt, vidare ett stort barnsjukhus i Hanoi, kostnadsberäknat till 40 miljoner kronor, och ett sjukhus i gruvdistriktet norr om Haiphong och senare också andra stora biståndsprojekt. Jag vet att det från svensk sida har visats den allra största förståelse för de önskemål som DRV:s regering har framfört. Jag vet också att man i DRV undviker att komma med önskelistor som inte ryms inom ramen eller som skulle inkräkta på utrymmet för de stora projekt man satt högst på prioritetslistan. Men det finns självfallet mängder med andra behov, som är lika trängande men som inte kan tas med på den officiella listan. Vad vi i första hand tänkt på är den verksamhet som inleddes hösten 1972 av en grupp forskare, lärare och studenter vid Lunds universitet. Den fick snart fastare former. I februari 1973 bildades Sällskapet Forskning för Viet Nam. Jag kan inte här i detalj redogöra för den utomordentligt betydelsefulla biståndsinsats som dessa unga forskare gör och där de har ett helhjärtat stöd av många professorer och andra ledande vetenskapsmän inom medicin, biokemi, farmakologi, växtgenetik, växtfysiologi osv. Även arkitekter och tekniker och på senare tid också samhällsforskare deltar i verksamheten. De har ett nära och fortlöpande samarbete med ledande forskare i Demokratiska republiken Vietnam. Eftersom vi redogjort för detta arbete i vår motion och många ledamöter här, bl.a. ledamöterna i utrikesutskottet, har fått deras verksamhetsberättelse för 1973, nöjer jag mig nu med att yrka bifall till vår motion. Jag vill särskilt understryka att vill man dra in stora kretsar i biståndsarbete är det här en utmärkt möjlighet för detta — för ganska små kostnader kan det göras insatser som är ovärderliga. Det finns ett alternativ till forskningsfonden så länge den inte har kommit till stånd — vilket jag hoppas att den snart gör.

Herr talman! Debatten om u-hjälpen har nu pågått i åtta timmar. Jag skall i all korthet endast behandla två punkter i det omfattande utskottsbetänkandet, nämligen punkten 11 om katastrofbistånd och punkten 13 angående jordbruksprojektens ekologiska aspekter. I vad först gäller det som sägs under punkten 13 har dessa frågor aktualiserats i en motion från centerpartiet. Utskottet har i sin mycket utförliga skrivning framhållit hur angeläget det är att bevakningen av miljövårdsintressena sker även för utvecklingsländernas del. SIDA har också i sin anslagsframställning understrukit dessa frågor. Alla tycks nu vara överens om att given i att söka åstadkomma en så snabb förbättring som möjligt av levnadsnivån för folken i de fattigaste länderna inte får ske med så kortsiktiga perspektiv att väsentliga naturvårdsintressen offras, vilket på lång sikt kan få långtgående konsekvenser. Att ta dessa hänsyn i områden där svältdöden dagligen skördar mycket stora offer kräver en stor och aldrig sviktande uppmärksamhet. Fasansfulla exempel på effekten av att kortsiktigt söka vinna snabbast möjliga framgångar finns på olika håll i världen. Jag vill hänvisa till utskottets enhälliga skrivning, som visar hur allvarligt vi bedömer dessa frågor. Utskottet förutsätter att biståndsmyndigheten även framdeles ägnar de ekologiska frågorna stor uppmärksamhet och att man får praktiska möjligheter att ytterligare förbättra insatserna i dessa hänseenden. När det gäller punkten 11, som handlar om katastrofbiståndet, föreligger ett par reservationer. Herrar Hernelius och Turesson föreslår i sin reservation att minst 30 miljoner kronor av katastrofsreserven skall beräknas för att lindra svältkatastrofen i Etiopien och Sahelområdet. Som motiv anförs att Sverige har långa traditioner av humanitärt hjälparbete att hänvisa till i dessa områden. I statsverkspropositionen redovisas de ökade anslag som under senare år beviljats som hjälp till katastrofdrabbade områden. Den katastrofreserv som byggts upp beräknas för budgetåret 1974/75 till 150 miljoner kronor. 23 miljoner kronor har anslagits för katastrofhjälp till Västafrika och 9,1 miljoner kronor till Etiopien utöver den ordinarie biståndsramen för detta land. Den redan nu avsatta reserven bör enligt utskottsmajoritetens mening ge utrymme för de insatser som kan bli aktuella framöver. Vi har under arbetets gång under hand inhämtat hos dem som sysslar med dessa frågor att de inte anser det vara något större problem att få pengar för fortsatt katastrofbistånd. Betydligt svårare är det att få olika åtgärder att fungera på fältet. Jag vill i detta sammanhang bl.a. hänvisa till de oroligheter som utspelas i Etiopien, vilka onekligen innebär att det 11i aktuella läget just nu är svårare att överblicka. I detta sammanhang kan nämnas att det svenskstödda EPID — en avdelning i etiopiska jordbruksdepartementet — spelar en roll i planeringen och utbyggnaden av mer långsiktiga åtgärder för att hjälpa befolkningen i de områden som drabbats av torka. Att utskottsmajoriteten inte har kunnat tillmötesgå moderaternas krav beror på att vi inte finner det ändamålsenligt att diskutera minimiramar för framtida katastrofinsatser i olika länder. De aktuella behoven måste alltid vägas mot behov som hastigt kan uppkomma i anslutning till katastrofer som inträffar på andra håll i världen. Från svenskt håll har olika initiativ tagits, och utrikesministern underströk i utrikesdebatten för någon månad sedan här i kammaren nödvändigheten av att hjälparbetet på internationell nivå i det hårt krisoch svältdrabbade Afrika samordnas. Redan till hösten kommer Världslivsmedelskonferensen att få ta ställning till en del av dessa problem. Reservationen av fru Nettelbrandt och herr Ullsten är hållen i en mer allmän form samtidigt som man pekar på hjälpbehovet i Sydasien. Några belopp anges inte i reservationen. Reservanterna talar vidare om behovet av en förbättrad internationell planering och samverkan vid katastrofsituationer — åtgärder som redan uppmärksammats av regeringen. Några förslag på åtgärder från utskottets sida i anledning av folkpartiets motion föreligger således inte.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

Herr talman! Den svenska u-hjälpen röner säkerligen större förståelse i kammaren än vad den gör när den diskuteras av gemene man. Det är kanske naturligt, när människorna dagligdags upplever att pengarna räcker dåligt till och att deras egen situation sannerligen inte är överdrivet ljus. Därför är det svårt att skapa förståelse för de lidanden som drabbar människor långt borta, på behagligt avstånd på världskartan. Det kan också verkligen ifrågasättas, om regering och riksdag gör tillräckligt mycket för att människorna i det här landet skall kunna få större förståelse för det oerhörda hjälpbehovet hos tredje världens människor. I det betänkande som vi nu behandlar nämns bl.a. på s. 20 och 44 en mängd organisationer och befrielserörelser som får del av det svenska biståndet. Finns det verkligen någon garanti för att det humanitära bistånd som Sverige strävar att ge blir ett humanitärt bistånd när det är fråga om organisationer som verkar så långt borta? Vi har ju ytterst dåligt grepp om vad som där sker. Det primära när människor tar ställning och skall tycka någonting om u-hjälpen är ju att de vet någonting om de organisationer som får bistånd. Låt oss ta bara ett namn bland dem som anges i utskottsbetänkandet, nämligen Sydvästafrikas folks organisation, SWAPO. Hur många av kammarens ledamöter vet vad som döljer sig bakom det namnet? I massmedia kallas organisationen oftast bara för SWAPO, och sedan är det ingenting mer med det. Hur skall människor kunna få förståelse för hjälpverksamhet, när man så litet informerar dem om vad som döljer sig bakom sådana här beteckningar? Det tycks för övrigt vara en något överdriven ambition i regeringens u-hjälpsbudget att ge pengar till olika befrielserörelser. Också på många andra sätt kan fördelningen ifrågasättas. Vid allmänna val i Sverige får kommunistiska partiet ungefär sex procent av valmanskårens röster, men av u-landsbiståndet ger den svenska regeringen sannerligen en betydligt större procent till kommunistiska diktaturer. Jag ifrågasätter inte att hjälp ges där hjälp verkligen behövs, men vi kan ju titta exempelvis på fördelningen av hjälpinsatser mellan Nordoch Sydvietnam. Hjälpbehovet är säkerligen stort i Nordvietnam, men jag har litet svårt att förstå vad det är för skillnad mellan svältande risbönder, om de bor på ena eller andra sidan gränsen i det krigshärjade Vietnam. Som människa bör han rimligtvis, oberoende av i vilken del av landet han bor, få samma chans till hjälp av de länder som skall hjälpa. Han rår sannerligen inte för att han bor i den ena eller andra delen av ett land som drabbats av ett svårt inbördeskrig. När det gäller det humanitära biståndet har han samma värde, vare sig han bor på den ena eller den andra sidan. Detsamma gäller naturligtvis de människor som sitter i ett flyktingläger och som har flytt från en diktatur, vars samhällssystem de inte tror på. Svenska riksdagsmän gör då och då resor till olika länder, och man förvånar sig ibland över att de så ensidigt kan uttala sig för vissa insatser när de hemkomna skall briljera i massmedia och framträda i TV för att tala om vad de har sett. Jag tror inte att man kan få en objektiv bild genom att se den ena sidan av två i ett krigförande land. Det pågår fortfarande strider i Vietnam, där båda sidor beskyller varandra för övergrepp. Jag är ganska övertygad om att övergrepp sker från båda hållen. Det är litet grand av att ha skygglappar på sig när svenska riksdagsmän ensidigt uttalar att det bara är en sida som för krig. Det är också, herr talman, ett exempel på att man sannerligen inte gör så mycket för att skapa förståelse bland svenska medborgare för att vara med på en större hjälp till u-länderna. I motionen 982 till årets riksdag har jag yrkat att varubiståndet till u-länderna skall ökas. Nu skriver utskottet i sitt betänkande: ”Utskottet vill erinra om att det svenska biståndet utgår från mottagarländernas önskemål och prioriteringar.” Nu har trots allt regeringen och en majoritet i den svenska riksdagen gått ifrån den ursprungliga tidpunkten för uppnående av enprocentsmålet. Jag stöder detta, och jag tycker att det är riktigt — det är bättre att vi har målsättningen kvar, även om vi måste skjuta på tidpunkten för dess uppfyllande. På det sättet kan vi kanske också skapa en större förståelse för problemen. Men då tycker jag inte heller utskottet i sin skrivning över motionen 982 skall åberopa vad som sagts om det sätt på vilken hjälpen skall utgå. Jag anser att det då måste finnas förutsättningar att på nytt ta upp en diskussion om hur man skall kunna hjälpa människorna. Om man exempelvis gav svenska jordbruksprodukter till de svältande miljonerna i Etiopien, tror jag att man skulle skapa bättre förståelse för dessa problem. Man hör ofta mannen på gatan säga: ”Varför ger vi pengar till u-länder, till länder som för krig; vi vet inte om pengarna går till kulor och krut?” Det resonemanget för människor, oavsett vilken politisk uppfattning de har. Jag tror att förståelsen för u-landsproblemen skulle bli större om vi kunde påvisa att vi gav ett varubestånd genom en svensk livsmedelsproduktion exempelvis till Etiopien och Indien, där de svältande människorna direkt fick dessa produkter. Vi kan se på det arbete som i dag bedrivs av von Rosen och Lutherhjälpen. Det är en direkt humanitär insats, som jag tror att människorna i det här landet har mycket stor förståelse för och sannerligen i mycket stor utsträckning ansluter sig till. Man kan naturligtvis ha många olika synpunkter på hur hjälpen skall bedrivas. Jag ifrågasätter lämpligheten i — något som redan tidigare i dag har diskuterats — att vi som statliga organ för denna verksamhet dels har SIDA, dels har en utlandsavdelning inom utrikesdepartementet och att dessa båda organ skall se verksamheten från olika sidor. Jag ifrågasätter rent av om inte SIDA i dag är en alldeles för stor byråkratisk apparat och om man med hjälp av dessa organ rätt hanterar de pengar, som nu inte uppgår till så stora belopp som vi skulle önska. Missionen har i år fått ett större anslag än tidigare. Procentuellt sett är det en stor ökning, men i den totala kakan går mycket små belopp till missionen. Här har man till förfogande erfarenhet från ett hundraårigt arbete av människor, som befunnit sig ute i krisdrabbade länder. De tjänster som missionsfolket kan erbjuda, den erfarenhet de har är helt gratis. Då behöver man inte i större utsträckning än nödvändigt satsa på att SIDA skall kunna tillgodogöra sig den erfarenhet som de människor redan har, vilka länge verkat ute på fältet. Dess insatser skulle på det viset kanske kunna bli större. Det är sannerligen en dyr apparat att skicka kring medarbetare kors och tvärs. Enbart en resebiljett kan kosta tiotusentals kronor. För dessa pengar skulle man kunna få mycken hjälp, om man i större utsträckning anlitade missionens folk, som har så lång och stor erfarenhet. Det är något utrikesutskottets ledamöter åtminstone nästa år verkligen skulle fundera över. Även regeringen skulle kunna dra nytta av dessa erfarenheter när den skall utarbeta statsverkspropositionen. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till motionen 982.

Herr talman! Man skapar säkerligen inte större förståelse för de här problemen, herr Göransson, genom att försöka misstolka och på ett felaktigt sätt vinkla andra ledamöters inlägg. Men herr Göransson kanske gjorde så för att dämpa sitt samvete, som måste vara dåligt eftersom socialdemokraterna nu har gått ifrån den målsättning som riksdagen en gång hade. Jag har inte sagt att man löser alla problem med sådana insatser som jag exemplifierade genom att nämna von Rosen — långt därifrån. Vi har större ambitioner, säger herr Göransson. Jag vågar påstå att våra är minst lika stora. Men det är ändå så att det parti herr Göransson tillhör har den politiska makten och har möjligheter att visa sin goda vilja genom större anslag över budgeten. Mitt exempel gällde varubiståndet. Jag tror fortfarande, herr Göransson, att en sådan satsning skulle skapa förståelse för u-hjälpen genom att visa att den blir till direkt hjälp för svältande människor. Om herr Göransson och jag skulle gå Kungsgatan fram en lördag och fråga människorna där vad de tycker om u-landshjälpen, skulle herr Göransson säkerligen bli mycket förvånad över deras inställning till denna. Vi har också talat om den långsiktiga målsättningen. Men jag har med mitt exempel avseende varubiståndet velat visa vad man kan göra för att ge hjälp åt exempelvis de miljoner som i dag svälter längs vägarna i Etiopien. Dessa människor kan man hjälpa på det sätt som jag beskrivit, och det klarar man inte genom att tala om ett långsiktigt program, herr Göransson.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

Herr talman! Det här är också fråga om en form av stöd men inte till något u-land utan till en landsdel som i allra högsta grad bidrar till att skapa tillgångar åt oss. Vi brukar behandla den här frågan en gång om året. Det gäller att på ett riktigare sätt skapa ett ”rundare Sverige” eller att i varje fall försöka hjälpa den norra landsdelen och ge den samma förutsättningar som de centrala delarna av landet. Därför är det en lovlig och riktig gärning att använda sig av den form av hjälp som transportstödet utgör. Det skapar ett bra underlag för ett generellt stöd för en viss landsdel. I år har vi gått ett steg vidare. Vi har ansett det nödvändigt att försöka åstadkomma ytterligare förbättringar.

Det innebär större förutsättningar för en rad mindre företag som inte har kunnat utnyttja transportstödet på samma sätt som tidigare vid större sändningar. Det är tillfredsställande, herr talman, att utskottet här har kunnat enas. Betänkandet innehåller endast två reservationer, bakom vilka representanter för moderata samligspartiet står. Kraven i reservationerna är enligt vår mening högst rimliga. I den ena reservationen föreslår vi att transportstöd också skall utgå för sjötransporter. Tanken är närmast att försöka göra transportstödet konkurrensneutralt. Vi kan inte förstå att det mot bakgrunden av att det finns möjlighet att bedriva sjötrafik uppifrån Luleå och t.o.m. norr därom inte skall finnas möjligheter till transportstöd för denna transportgren. Det är ju en miljövänlig transportform. Med transportstöd stimulerar man till mer sjötransporter, vilket naturligtvis skulle minska belastningen på järnvägarna och vägarna. Vi föreslår alltså att transportstöd skall utgå för sjötransporter. Utskottet har inte tillstyrkt den motion som gäller transportförhållandena i Vänernområdet. Såsom moderata samlingspartiets förslag om transportstöd för sjötransporter utformats tycker jag att det ligger närmast till hands att de som föreslagit detta stöd för Vänerområdet ansluter sig till reservationen 1, till vilken jag ber att få yrka bifall. Reservationen 2 tar också upp en konkurrensneutral fråga, nämligen att transportstöd skall utgå till firmabilar. En firmabil kan se likadan ut som vilken annan bil som helst som får transportstöd. Skillnaden är bara att det är ett företag som bedriver verksamheten. Vi tycker att det är att diskriminera ett företag som driver transport med egen bil, att transportstöd inte skall utgå i det sammanhanget. Vi tycker också att det inte skall behöva vara några svårigheter att ordna ett sådant stöd. Man har alltid tidigare argumenterat på det viset att företag borde slå sig tillsammans och bilda ett transportföretag för att därigenom kunna få transportstöd. Nu är förhållandena annorlunda. Man kunde tidigare bilda ett bolag med 5 000 kronor för att bedriva sådan verksamhet. Nu har riksdagen beslutat att summan skall uppgå till 50 000 kronor. Intresset för att bilda bolag i sådana här sammanhang är därför inte särskilt stort. Vi tycker att det är rättvist att transportstöd skall utgå även till firmabilar, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall också till reservationen 2.

Herr talman! Det är riktigt som herr Lothigius sade att transportstödet har debatterats rätt ingående flera gånger tidigare i denna kammare. Innan jag går in på motionerna och de två reservationer som är fogade till betänkandet skall jag endast ge en kort resumé av transportstödets utveckling. För att främja de regionalpolitiska strävandena att utveckla näringslivet i Norrland och övriga delar av det allmänna stödområdet framlades i proposition till 1970 års riksdag förslag om införande av transportstöd i syfte att minska de kostnadsmässiga olägenheter som följer med långa avstånd inom stödområdet. Transportstödet, som godtogs av riksdagen, skulle i första hand utgå under en försöksperiod om tre år med början den 1 januari 1971. Utformningen av transportstödet skedde i medvetande om att en expansion av näringslivet inom stödområdet, vare sig den kom till stånd genom nyetablering eller genom en utveckling av redan befintliga företag, förutsätter en successiv marknadsutvidgning. En sådan får rimligen ske genom marknadsföring i ökad utsträckning i de utanför stödområdet belägna delarna av landet liksom på exportmarknaden.

Men utvärderingen initierade, som också herr Lothigius har nämnt, till förbättringar i vissa avseenden. Med utgångspunkt från detta föreslogs i proposition 95 år 1973 ändring av transportstödet i vissa avseenden. I propositionen framlades förslag om en utvidgning av transportstödet till att omfatta även transporter av vissa råvaror och halvfabrikat till orter inom stödområdet. Utvidgningen avsåg transporter till orter inom stödområdet av sådana råvaror och halvfabrikat, vilka avsågs vidareförädlas inom stödområdet och för vilka reducering av transportkostnaderna i särskilt hög grad är ägnad att stimulera produktion och sysselsättning inom berörda branscher i stödområdet. Vid bestämningen av varuområdet undantogs sådana varor där transportförhållandena inte motiverar något transportstöd. Det gäller bränsle och drivmedel, oljor och bensin samt kol och koks. Vidare undantogs sådana råvaror och halvfabrikat som finns tillgängliga inom stödområdet och där stöd till transporter från orter utanför stödområdet i åtskilliga fall skulle ha negativa återverkningar på avsättningen av inom stödområdet producerade råvarur. Det gäller rundvirke, flis, sågade trävaror och pappersmassa. Även malmer och andra mineraliska råvaror ansågs böra bli undantagna. Branscher som i likhet med den träbearbetande industrin i betydande utsträckning hämtar råvaror och halvfabrikat från stödområdet är vidare byggnadsmaterialindustrin, den kemiska industrin och vissa livsmedelsindustrier. Även dessa branscher undantogs. Motivet var att det ansågs angeläget att inte genom ett utvidgat transportstöd utsätta leverantörerna inom stödområdet för ökad konkurrens, För företag inom nämnda branscher utgör kostnaden för transport av råvaror och halvfabrikat ofta en mindre del av den totala transportkostnaden. Det är också branscher där transportstödet i särskild hög grad redan slagit igenom.

Hittillsvarande transportstöd hade vidare i dessa fall inte slagit igenom med samma styrka som i förhållande till nyssnämnda industrisektor. Mot den bakgrunden kom utvidgningen av transportstödet att omfatta i första hand transporter inom metalloch verkstadsindustrin, elmaterieloch transportmedelsindustrin, pälsberedningsindustrin, garveri-, läder-, skosamt gummioch plastvaruindustri. Som herr Lothigius redan har nämnt sänktes också kravet på transportsträckans längd från 300 till 250 km. Möjligheter infördes också att beakta utländsk transportsträcka vid bidragsgivningen. Slutligen I reservationen 1 av herr Lothigius m.fl. har framförts krav på att även sjötransporter skall omfattas av transportstödet. Detta är en reservation som har återkommit år efter år. Det finns en rad olika motiv som talar för att sjötransporterna bör ligga utanför transportstödet. Om man ser till de varuslag som transporteras sjöledes kan det konstateras, att dessa varor i mycket hög grad faller utanför stödet. Det gäller exempelvis pappersmassa, malm, mineraliska varor av olika slag, oljeprodukter och andra bränslen. Ett transportstöd som gäller även sjöfarten skulle följaktligen innebära att endast en mindre del av sjöfartens godsvolym påverkades. De problem som sjöfarten såväl på Norrland som i övriga Sverige i första hand upplever för närvarande är höga hanteringskostnader i hamnarna samt transporterna till och från hamnarna. Undervägskostnaden för sjöfarten är däremot förhållandevis låg — 1 å 2 öre per tonkilometer — vilket innebär att ett läge vid Norrlandskusten inte utgör någon större kostnadsmässig nackdel, speciellt som staten svarar för hela kostnaden för isbrytning och som de statliga sjöfartsavgifterna verkar kraftigt utjämnande mellan olika delar av landet. Det kan i detta sammanhang nämnas att riksdagen för budgetåret 1974/75 har anvisat ca 47 miljoner kronor till isbrytningen. Isbrytarkapaciteten kommer också att väsentligt förstärkas genom anskaffande av ytterligare två nya isbrytare. Vad jag nu sagt har tillämpning även på utskottets ställningstagande till motionen om att transporter på Vänern och Trollhätte kanal skulle inlemmas i stödet. Dessutom kan anföras att samhället i mycket hög grad har engagerat sig i Vänersjöfarten genom utbyggnaden av Trollhätte kanal och anskaffandet av en isbrytare till Vänern. Att mot den här bakgrunden införa någon särregel om transportstöd för sjötransporter på Vänern har utskottet på intet sätt ansett motiverat. Utskottet förutsätter dock att utvecklingen av Vänersjöfarten följs med uppmärksamhet. I fråga om varuområdet har det, som herr Lothigius nämnde, framförts motionsyrkanden om utvidgningar. I första hand gäller dessa att även kemiska produkter och vissa andra råvaror skall bli stödberättigade. Utskottet har varit medvetet om nödvändigheten av att inrikta stödet på intransporter av de varuslag där behoven otvivelaktigt är störst. Vidare har utskottet funnit angeläget att även fortsättningsvis en avgränsning tillämpas som inte medför onödig konkurrens för företag inom området. Utskottet har mot den bakgrunden inte nu ansett det riktigt att föreslå en ändring i varugruppsavgränsningen, men har funnit det erforderligt att en ytterligare översyn görs beträffande vilka produkter som skall omfattas av transportstödet. Av den anledningen föreslår utskottet att Kungl. Maj:t får i uppdrag att med beaktande av vad som anförts i de tre motionerna nr 44, 119 och 775 överväga en anpassning i lämplig utsträckning av det transportstödsberättigade varuområdet. Därvid bör givetvis olika tänkbara effekter redovisas för riksdagen. Det har också framförts motionsyrkanden om att den nedre avståndsgränsen skulle sänkas till 200 km och att bidrag skulle införas med 10 procent för transporter mellan 200 och 250 km. Under de överläggningar vi haft i utskottet har vi dock funnit att den sänkning som tidigare Nr 66 beslutats, dvs. från 300 till 250 km, är väl avvägd. Det har nämligen Onsdagen den kunnat konstateras att för södra och mellersta delarna av landet är 24 april 1974 medeltransportsträckan knappast i något fall kortare än just 250 km. — — —— Flera områden har t.o.m. längre avstånd än 300 km till de stora Transportstöd för avsättningsområdena i storstadsregionerna. En ytterligare sänkning skulle — /Vorrland m.m. leda till att en mycket stor mängd lokala distributionstransporter skulle bli stödberättigade. Stödet skulle följaktligen komma att inriktas på en helt ny kategori transporter, som det inte på något sätt är angeläget att stödja ur en speciellt regionalpolitisk synvinkel. Den nedre viktgränsen har tidigare sänkts från 500 till 300 kg. I motioner har framförts krav på en ytterligare sänkning till 200 kg. Vid utskottets överläggningar i den här frågan fann vi skäl tala för att ytterligare sänka gränsen något — också det har herr Lothigius tidigare nämnt — men vi har inte gått ned till 200 kg. Vi har inom utskottet i stället funnit att de önskemål som motionärerna ville få infriade mycket väl kunde tillgodoses om gränsen sattes till 250 kg. Genom att stanna vid 250 kg kunde man dessutom minska en del av de olägenheter som är förenade med att en oerhört stor mängd fraktsedlar blir stödberättigade. En sänkning av gränsen till 200 kg skulle dock bl.a. innebära att ca 150 000 ytterligare sändningar per år blev stödberättigade. Enbart en sådan sänkning skulle öka arbetsvolymen vid fraktbidragsnämnderna med ungefär 50 procent. Samtidigt vill dock utskottet att Kungl. Maj:t närmare låter överväga det ändamålsenliga i att i stället för verklig vikt skall gälla taxerad vikt vid fastställande av nedre sändningsvikt. Resultatet av detta övervägande bör redovisas för riksdagen i 1975 års statsverksproposition. Utskottet har inte heller funnit anledning att utvidga stödet till att omfatta transporter med s.k. firmabilar, som föreslagits i reservationen 2, också den av moderaterna i utskottet. Argumentet mot en sådan utvidgning är enligt vårt sätt att se närmast att det skulle bli nästan en omöjlighet att klara kontrollen för att stävja möjligheterna till missbruk. Som herr Lothigius nämnt har detta problem lösts av företagen i rätt stor utsträckning genom att man etablerat åkerier och därigenom kommit i åtnjutande av transportstöd. I vissa fall har det också gjorts undantag från regeln att transporter med firmabilar inte är stödberättigade. Herr talman! Avslutningsvis vill jag helt kort framhålla att transportstödet, som för nästa budgetår är beräknat till 87 miljoner kronor, innebär nästan en fördubbling gentemot föregående år, beroende på dels den utvidgning av stödet som departementschefen föreslagit i propositionen 1973:95, dels den ytterligare utvidgning som utskottet föreslagit. Man kan klart slå fast att stödet har haft stor betydelse för näringslivets utveckling och därmed för sysselsättningen inom stödområdet genom den utjämnande effekt det haft på avstånden i förhållande till övriga delar av landet. Stödet kommer också att få ännu större betydelse i framtiden genom de utvidgningar som skett och kommer att ske om utskottsmajoritetens förslag vinner riksdagens gehör. Faktum kvarstår att under den tid som transportstödet verkat har befolkningsutvecklingen i de fyra nordligaste länen varit relativt gynn sam. En befolkningsökning har skett med närmare 6 000 människor.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
Herr talman! Jag har inte mycket att erinra mot herr Östrands både hovsamma och sakliga redovisning av förhållandena. Det är bara på ett par punkter jag vill invända. Han säger att en del av olägenheterna är uppklarade. Det har han faktiskt rätt i, men alla olägenheter är inte uppklarade genom det här förslaget. Vi har alltså gjort en kompromiss, och det tycker jag är bättre därför att vi därigenom tjänar näringslivet och Norrland i stor utsträckning. Sedan finns det en liten passus som jag inte begriper ett enda dugg av — nämligen när man säger att stöd inte skall utgå till sjötransporter, bl.a. därför att vi har isbrytare. Man skulle då mena att det inte finns isbrytare på land — eller någonting sådant. Jag förstår inte den motiveringen. Landtransporter har sina absoluta förmåner.

Herr talman! Herr Lothigius kan ju i alla fall inte komma ifrån det förhållandet att isbrytningen tillhandahålls kostnadsfritt. Kostnaden för isbrytningen ökar ju också för varje år. Nu är det i och för sig ingen större belastning, utan isbrytningen har kommit till för att vi skall främja sjöfarten och främja näringslivets utveckling i Norrland.

När det gäller sjötransporterna har avstånden ringa betydelse, medan avstånden när det gäller de landbaserade transporterna har mycket stor betydelse.

Detta tycker jag klart visar att det riktiga syftet med transportstödet är att utjämna kostnaderna på grund av de långa avstånden på land och de fördyringar som därigenom uppstår.
Herr talman! Min ärade vän herr Östrands reflexioner om varför man inte skall ge sjötransporterna något stöd är fortfarande lika märkvärdiga även om det bara är 5 procent av godset som transporteras på sjön. Vi har ju vid många tillfällen kommit överens om att vi skall försöka stödja och hjälpa bl.a. en transportverksamhet som är miljömässigt riktig och som på olika områden är en tillgång för vårt land. Det skulle vi kunna göra genom att skapa större konkurrensneutralitet. Det är fullt riktigt att avståndsfrågorna inte spelar samma roll på sjön som på land. Men ändå tycker jag att det skall vara en viss form av likaberättigande. Det kan man aldrig komma ifrån och det är detta som är syftet med vår reservation nr 1.
Herr talman! Jag håller fullständigt med herr Lothigius när han säger att vi skall försöka gynna sjötransporter. Jag kan erinra om att vi från utskottets sida har föreslagit att sjöfartsfrågorna skall tillföras den trafikpolitiska utredningen, och detta har riksdagen även beslutat. Utredningen får väl komma med förslag i det här avseendet så småningom. Men för att ytterligare klara ut det här med sjötransporter kontra landtransporter nämnde jag i min inledning att kostnaderna vid undervägstransporterna på sjön är mellan 1 och 2 öre per tonkilometer. Motsvarande kostnad på land är mellan 8 och 10 öre, och förutsättningen är då att det finns ett fraktavtal. Jag är alltså övertygad om att de som har gods som passar för sjötransport väljer sjötransport utan att på något vis snegla på transportstödet. Enligt mitt sätt att se råder det följaktligen inte något nämnvärt konkurrensförhållande i detta avseende.

Herr talman! Vi har framför oss på riksdagens bord ett utskottsbetänkande där utskottet i stort är enigt i de viktigaste frågorna, och jag bortser här också från den lilla debatt som herrar Lothigius och Östrand har haft med varandra.

I motioner till årets riksdag har jag liksom tidigare år tillsammans med andra motionärer pekat på den alltför snäva varuslagsavgränsningen. Som den nu är utformad har den till följd att viktiga näringsgrenar med ett stort antal anställda inte får sina råvarutransporter bidragsberättigade. Jag avser här främst den tyngre kemiska industrin, men konsekvenserna drabbar även annan industri. Som mina medmotionärer och jag framhållit i motionen 44 var råvarorna tillgängliga inom stödområdet för dessa industrier när de startade verksamheten, och detta är också främsta orsaken till att de en gång har blivit lokaliserade till Norrland. Numera har deras gamla, naturliga råvarubas fallit bort, och man är hänvisad till att antingen transportera råvarorna från södra delarna av landet eller att flytta industrin. Det betyder alltså nedläggning i norr. Självfallet bör det senare alternativet på allt sätt motverkas. Och ett av medlen att behålla sådan industri i Norrland är att se till att den kommer i åtnjutande av transportstöd i så stor utsträckning som det är praktiskt möjligt att genomföra. Transportstödet bör också medverka till att skapa ett så differentierat näringsliv som möjligt i Norrland. Svårigheterna att komma till rätta med undersysselsättningen i denna del av landet beror på stor del på den alltför stora koncentrationen till basindustrierna för skogsprodukter och malm. Därför är det angeläget att stimulera industri som framställer högförädlade produkter vilkas råvaror hämtas utanför området. De industrier som just nu är aktuella tar sina råvaror från den petrokemiska industrin i Stenungsund. Främst gäller detta propan, etylenoxid och vinylklorid. Övriga kompletteringsråvaror som transporteras till dessa och andra kemiska industrier är kvarts, kalk, paraffin, ammoniak, kopparsulfat, kromsyra, natriumbikromat, etylklorid, natriumkloracetat och urea. Det finns också andra råvaror som behöver prövas för erhållande av transportstöd. Jag förstår att det kan uppstå svårigheter att finna en heltäckande avgränsning för vilka varor som skall vara stödberättigade och vilka som bör ställas utanför transportstödet. Men om man utgår från grundprincipen att stimulera till ett differentierat näringsliv med högförädlade produkter, så borde problemen gå att lösa efter hand. De nuvarande reglerna med klara avgränsningar ger, såsom de nu är uppdragna i den kungl. kungörelsen, inte önskad effektivitet. Enligt min mening bör Kungl. Maj:t kunna pröva från fall till fall, och då bör det inte vara uteslutande varuslaget som avgör om stöd skall utgå eller ej, utan även användningsområdet och förädlingsgraden bör räknas med vid bedömningen. I motionen 44 har jag angett ett antal varuslag — i huvudsak de jag nyss uppräknade — som bör vara berättigade till transportstöd. Samtidigt har jag föreslagit att det skall ankomma på Kungl. Maj:t att i särskilda fall avgöra den närmare avgränsningen. Ett liknande motionsyrkande till fjolårets riksdag förlorade med endast en rösts övervikt för avslag på yrkandet. Detta ser jag som ett bevis för att det i riksdagen finns en klar vilja att reglerna i detta avseende skall uppmjukas och vidgas på sätt som föreslås i motionen. Trafikutskottet har också i år vid sin behandling av frågan funnit skäl tala för en ytterligare översyn beträffande vilka produkter och varor som skall omfattas av transportstödet. I den översynen bör enligt utskottet även ingå frågan om uttransportstöd för kisel liksom för i andra motioner upptagna förnödenheter inom jordbruket, tillsatsämnen för pappersindustrin samt returfiber och avfall av papp och papper. Jag har förståelse för att utskottet inte ansett det möjligt att utan närmare utredning tillstyrka bifall till förslagen, och jag hälsar därför med tillfredsställelse utskottets positiva inställning till översyn och förslag till nästa års statsverksproposition. Men jag förutsätter att det förslag som då läggs fram innebär ett tillmötesgående av de huvudkrav som framställts i motionerna. En sådan vidgning av varuslagsavgränsningen kommer givetvis att gynna betydligt fler industrier än de som är exemplifierade i vår motion. Sedan finns det en annan tvistefråga i utskottsbetänkandet som herr Nr 66 Östrand berörde. Jag skall ta upp den från min synpunkt och något Onsdagen den bemöta herr Östrand. Det gäller minsta vikt för stödberättigad sändning. I 24 april 1974 samband med fjolårets proposition sänktes viktgränsen till 300 kg verklig —— —— — — bruttovikt. Ett flertal motionärer, bl.a. i motionen 311 av herr Eriksson i Transportstöd för Arvika m.,fl., ansåg att den nedre viktgränsen borde sättas till 200 kg Norrland m.m. taxerad vikt. Det är således fråga om både en sänkning av vikten och en ändring av den vikt som skall ligga till grund för taxeringen. Det innebär inte att avsändaren skall ändra några uppgifter i varuslagsbeskrivning och viktangivelse på fraktsedeln. Huvudskälet till att motionärerna vill införa 200 kg taxerad vikt som lägsta sändningsvikt är att även skrymmande sändningar skall komma inom ramen för stödberättigade sändningar. Som skrymmande gods räknas godsslag vars vikt per kubikmeter understiger 200 kg vid transport med SJ och 250 kg vid lastbilstransport. Nu föreslår utskottet riksdagen att den nedre viktgränsen för enskild sändning skall vara 250 kg verklig bruttovikt för att transporten skall bli stödberättigad. Jag skall strax återkomma till det, men först vill jag nämna att det innebär att om ett kolli mäter I m? i volym men väger mindre än 250 kg, kommer fraktkostnaderna vid lastbilstransport att debiteras efter 250 kg. Men något fraktstöd kan inte utgå därför att vikten är taxerad och inte verklig. Det är inte rättvist. Inom stödområdet finns fortfarande företag vilkas produkter i förpackat tillstånd har låg volymvikt. Större delen av möbelindustrin har redan lagts ned just på grund av höga transportkostnader, men vi har i Hälsingland t.ex. Edsbyverken som tillverkar bl.a. stolar. Dessa faller inom kategorin skrymmande gods, och det innebär att man, med den utformning fraktstödskungörelsen nu har, inte kan få transportstöd vid enskilda sändningar. Samma förhållande gäller även andra branscher, Nu säger herr Östrand att en ytterligare sänkning av viktgränsen inte stöder de regionalpolitiska strävandena. Varifrån har herr Östrand fått det? Är det ändå inte mycket angeläget att stödja den mindre företagsamheten för att man skall få ett pulserande och fritt näringsliv inom detta område? Sedan säger herr Östrand att det skulle bli en enorm anhopning av ansökningar om man sänkte viktgränsen ytterligare och att det skulle belasta fraktbidragsnämnden. Men den ökningen av antalet ansökningar skulle i så fall peka på att här föreligger ett behov av transportstöd. Det väsentliga är att man kvarhåller den lägsta fraktsumman per år vid 3 000 kronor. Sedan kan man på ett rationellt sätt ordna ansökningsfrågorna, så att man ger dessa mindre företag möjlighet att söka transportstöd. Vi har i utskottet föreslagit att viktgränsen skall sänkas till 250 kg. Det är egentligen inte ett särskilt stort steg, herr Östrand, eftersom den viktgränsen inte är rationellt vald. Man har flyttat från ett viktintervall till ett annat, men man skapar inte de fördelar som jag nyss har talat om för skrymmande sändningar. Herr talman! Jag är medveten om att man kan råka ut för en del problem om man i andra sammanhang skall utgå från taxerad vikt vid beräkningen. I fråga om skrymmande sändningar är det ganska enkelt. Det är emellertid min förhoppning att man vid den redovisning som utskottet med riksdagens bifall begär till nästa års riksdag även skall kunna ge lösningar på dessa problem i syfte att få ett så verkningsfullt transportstöd som möjligt. Det är ändå väsentligast, i fråga om viktavgränsningen, att de skrymmande sändningarna tas med. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Sellgren nämnde att jag i mitt inledningsanförande hade sagt att en sänkning av vikten till 200 kg inte stöder några regionalpolitiska strävanden. Jag vill hänvisa till vad jag sade, nämligen: Vid utskottets överläggningar i denna fråga fann vi skäl tala för att ytterligare sänka gränsen något. Dock synes inte gränsen 200 kg utgöra den mest naturliga och lämpliga nedre gränsen. Vi har inom utskottet i stället funnit att de önskemål som motionärerna ville få infriade mycket väl kunde tillgodoses om gränsen sattes till 250 kg. Det var vad jag sade. Jag trodde, herr Sellgren, att vi var överens om detta. När jag lyssnade till herr Sellgrens anförande fick jag intrycket att herr Sellgren — trots att han ställt sig bakom utskottsmajoriteten — har en helt annan uppfattning än denna. Men man kommer inte ifrån det faktum att transportstödet för nästa budgetår kostar 87 miljoner kronor.

Jag tror inte att det skall innebära några svårigheter. Man måste alltså kunna räkna med någon motprestation från befraktarna. Jag skall inte ge mig in på någon längre polemik med herr Sellgren i fråga om verklig bruttovikt kontra taxerad vikt.

Vi får väl — alla inom utskottet — ge oss till tåls till den tidpunkten.

Herr talman! Det fanns en passus i herr Östrands anförande som han inte läste upp nu men som gav just det intrycket, att de här smärre ändringarna inte skulle ha någon större betydelse. Om 250-kilogramsgränsen sade jag att den inte var rationellt vald. Jag är givetvis tillfredsställd med att man har lyckats sänka gränsen — jag är enig med utskottet därvidlag och har inte haft någon invändning att göra mot detta — men det är inte den mest naturliga gränsen, herr Östrand. Den mest naturliga lägre viktgränsen är 200 kg; detta påstående kan inte herr Östrand motbevisa. Men jag är nöjd med den nedtrappning vi nu har fått och räknar med att vi så småningom skall komma ner till en gräns av 200 kg. Det är alldeles riktigt att jag inte heller vill polemisera mot att Nr 66 utskottet har föreslagit att Kungl. Maj:t skall få se närmare på frågan om Onsdagen den verklig bruttovikt kontra taxerad vikt. Syftet med de synpunkter jag här 24 april 1974 anförde var att få in i protokollet den åsikt jag har om skillnaden mellan — verklig bruttovikt och taxerad vikt. Det kanske kan ha sitt värde för dem TYansportstöd för som skall utreda dessa frågor att ha tagit del av de här synpunkterna. Norrland m.m. Sedan tog herr Östrand upp samtransporterna igen. Det är en fåfäng debatt, herr Östrand! Den saknar relevans, eftersom varje avsändare skickar sitt gods på billigaste möjliga sätt. Är det möjligt att samordna sändningar i tid och rum, så gör han det, oavsett om han får transportstöd eller inte.
Herr talman! Jag tror inte att den här debatten tjänar någonting på att herr Sellgren och jag försöker övertyga varandra om vilken som är den lämpligaste nedre viktgränsen. Jag kan i alla fall konstatera att ett enigt utskott har stannat för att 250 kg verklig bruttovikt innebär en lämplig nedre viktgräns.